Herr talman! Jag avser bara att säga några ord om den av mina motioner som inte har blivit tillstyrkt, nr 1015 angående frivilligt inträde i skattesystemet. Motionen är baserad på diskussioner och samråd mellan min egen branschorganisation, Sveriges handelsagenters förbund, och Sveriges grossistförbund. Båda dessa organisationer har bland sina medlemmar ett ganska stort antal företag som, därest frivilligt inträde icke skulle beviljas, skulle få sina villkor försämrade i förhållande till vad som gäller för andra distributionsformer inom handeln. Nu skall jag inte alls ta upp tiden med någon bakgrundsskildring av denna detaljfråga. Ärendet är mycket väl refererat i betänkandet. Jag vill bara konstatera att det andra kriteriet för frivilligt inträde som angives i utskottets skrivning, nämligen »mera påtagliga snedvridningar i konkurrensförhållandena», utan tvivel är för handen beträffande handlesagenterna. Inom organisationen förbereder vi nu en framställning till Kungl. Maj:t, vilket ju är den väg som utskottet anvisar, samtidigt som motionen avstyrkes. Jag vågar väl räkna med att den anda av öppen samarbetsvilja, som präglat hela detta arbete med intrikata tekniska detaljer och problem med anpassningen till det nya skattesystemet, även kommer att prägla förhandlingarna i nästa steg — mellan organisationen och Kungl. Maj:t. I detta sammanhang vill jag passa på att tacka utskottet för behandlingen av problemet med annonsbyråerna och de utländska uppdragsgivarna. Det var just en teknisk fråga, och den kunde utskottet lösa på ett enkelt sätt som tillfredsställer både annonsbyråerna, vilkas talesman jag blev i detta ärende, och mig som motionär. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman! Att tillämpningen av mervärdeskatten och redovisningen av den efter den 1 januari nästa år kommer att vålla avsevärda bekymmer är något som det inte behöver råda några delade meningar om. Det bör även framhållas hur angeläget och nödvändigt det är att skattemyndigheterna är medvetna om att det blir så många nya, som är helt ovana vid denna form av skatteredovisning. Under en övergångstid måste skattemyndigheterna ha överseende med begångna fel och på bästa sätt lämna sin hjälp till det stora antal medborgare som nu blir redovisningsskyldiga i detta nya skattesystem. Utöver detta vill jag bara säga några ord om försäljning och reparation av begagnade bilar hos bilfirmorna. Jag skall inte särskilt fresta tålamodet hos dem som vill resa hem så snart som möjligt och som utskottets ordförande sade sig ha respekt för — det har naturligtvis också jag. När riksdagen i slutet av maj månad fattade beslut om mervärdeskatten, uppsköts behandlingen av förslaget om att denna nya skatt också skulle träffa den yrkesmässiga försäljningen av begagnade bilar. Från olika håll befarades allvarligt att svårigheter med att inkassera skatt på begagnade bilar skulle uppstå. Vi motionerade och Motorbranschens riksförbund uppvaktade bevillningsutskottet i detta ärende. Om mervärdeskatt på begagnade bilar hade beslutats, hade med stor sannolikhet bilaffärerna i betydande omfattning flyttat bort från den legala bilhandeln ut på gator och torg eller ut i buskarna och således kommit att ske under mera okontrollerade former. När därför finansministern i föreliggande kompletteringsproposition godtagit förslaget att slopa mervärdeskatten på de begagnade bilarna, finns det anledning att hälsa detta med tillfredsställelse. En höjning av accisen på nya bilar är ett bättre förslag, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt.

För min del ser jag detta förslag också ur trafiksäkerhetssynpunkt. De bilar som firmorna byter in är ofta i mycket dåligt skick, och många utslitna delar behöver ersättas. Det kan ifrågasättas om det är tillåtet att sälja en bil som inte är i trafikdugligt skick. En ansvarsmedveten bilfirma — och vi skall vara glada för att det också finns många sådana — vill inte heller sälja en bil som inte är trafikduglig, även om det skulle vara tillåtet. Om en begagnad bil före försäljningen rustats upp så att den kan bli godkänd vid besiktning hos AB Svensk bilprovning, kan ingen göra gällande att den därmed har fått en onödigt stor standardhöjning; den är alltjämt en begagnad bil. Jag hade förhoppningar om att man i bevillningsutskottet skulle vara intresserad av att de bilar som rullar omkring på vägarna åtminstone skulle ha den standard som Svensk bilprovning fordrar. Nu har inte bevillningsutskottet antagit vårt förslag. Man tar i stället den risken att det med stor sannolikhet kommer att säljas en del begagnade bilar i dåligt skick. Kanske får ändå den ansvarslösa och samvetslösa typen av bilförsäljare, som har kontoret på fickan och garaget på gatan, ett handtag genom mervärdeskatten, och den typen av bilförsäljare är inte värd ett sådant handtag. Man hade på ett bättre sätt främjat trafiksäkerheten om man godtagit vårt motionsförslag, innebärande befrielse från mervärdeskatt när en bilfirma behöver byta utslitna delar på en inbytesbil innan den säljs igen. När det är nödvändigt att vissa delar bytes ut borde detta ha fått ske utan extra skattebelastning. Utskottet hävdar den uppfattningen att det, om motionsförslaget blivit anta get, hade kunnat uppstå besvärliga kontrolltekniska problem. Mot detta kan framhållas att man med den nya skatten kommer att möta många svåra kontrolltekniska problem framdeles och att kontrollen i detta fall säkerligen inte blivit svårare att utöva än i många andra sammanhang. Herr talman!

Herr talman! Herr Werner har frågat om jag ämnar företa en allmän översyn av de faktorer som påverkar kostnadsläget inom bostadsbyggandet i syfte att nedbringa kostnaderna och om jag därvid särskilt vill uttala mig om fem i interpellationen preciserade frågor. Under de första åren av 1960-talet visade kostnaderna inom bostadsbyggandet en starkt stigande trend. Från år 1960 till år 1966 ökade sålunda, enligt uppgifter som avser nybyggnadsområden, produktionskostnaderna för en trerumslägenhet i flerfamiljshus från 49 000 kr. till 81 000 kr. eller med 65 Yo. Det bör emellertid då observeras att lägenhetsytan i en 3-rumslägenhet ökade starkt under denna tid liksom även utrustningsoch inredningsstandarden. Denna utvecklingstrend bröts år 1967. Den expertgrupp, låneunderlagsgruppen, som fortlöpande gör undersökningar om byggnadskostnaderna redovisar sänkta byggnadskostnader både per lägenhet och per kvadratmeter lägenhetsyta förra året. Denna kostnadsdämpning beror sannolikt på flera samverkande omständigheter. Konjunkturdämpningen och ökad kostnadsmedvetenhet hos kommuner och byggherrar torde vara de viktigaste orsakerna. Olika samhälleliga åtgärder i syfte att främja ett rationellt byggande får även antas ha haft en viss effekt. Ändringen i kostnadsutvecklingen betyder inte att vi kan minska våra ansträngningar att hålla tillbaka och om möjligt ytterligare sänka kostnaderna inom byggandet. En enkät som bostadsstyrelsen utfört visar att kommuner och byggherrar håller på att vidta ytterligare åtgärder i kostnadsbegränsande syfte. Inom regeringen prövas nu vissa förslag som i bl.a. sådant syfte lagts fram av delegationen för bostadsfinansiering och byggindustrialiseringsutredningen. da frågor berör bostädernas kapitalkostnader. De kapitalkostnadsvillkor som nu gäller för hus som finansieras med statliga bostadslån fastställdes av riksdagen förra året. Inom regeringen övervägs inte någon ändring av dessa villkor. Den andra frågan avser inrättandet av en statlig bostadsbank och införandet av statlig totalfinansiering av bostadshus. I detta ämne har vissa förslag framlagts av delegationen för bostadsfinansiering i det betänkande som f.n. prövas av regeringen. Interpellantens tredje fråga gäller åtgärder för att förbilliga byggnadsmaterialproduktionen. Material som levereras till byggplats svarar för mer än hälften av byggnadskostnaderna. Det är därför självfallet att denna stora kostnadspost måste ägnas stor uppmärksamhet. Åtgärder från statens sida kan i princip komma i fråga för att skapa förutsättningar för rationell produktion och för att underlätta en strukturrationalisering inom materialindustrin men samtidigt motverka monopoltendenser och monopolistisk prispolitik. Staten kan även bedriva egen materialproduktion. När det gäller åtgärder av det första slaget vill jag erinra om att 1967 års riksdags beslut med anledning av förslagen i proposition nr 100 innebar bl.a. åtgärder för ökad standardisering av mått och byggdelar med sikte på ökad rationalisering av såväl materialproduktion som byggande. Bevakningen av branschstrukturens utveckling ombesörjs genom bl.a. undersökningar som statens prisoch kartellnämnd fortlöpande genomför. Jag är emellertid inte främmande för att det kan behövas ytterligare insatser på detta område. Materialproduktion i statlig regi förekommer redan på flera områden. Ytterligare direkta statliga insatser för att få fram en effektivare materialindustri kan tänkas, om de framstår som ändamålsenliga. re allmänägda bostadsbyggnadsföretag i vilka staten ingår som huvuddelägare.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 Bland dessa kan nämnas införandet av förköpsrätt för kommun och statliga lån för kommunala markförvärv. Beskattningen av realisationsvinster vid markförsäljning har skärpts. Ytterligare åtgärder kan väntas med anledning av de förslag som expropriationsutredningen inom de närmaste månaderna torde lägga fram i fråga om kommunernas rätt att expropriera mark som behövs för tätbebyggelse och i fråga om värderingsreglerna vid expropriation.

Herr talman! Detta är ju en liten efterklang från den valdebatt som vi förde för några månader sedan. Det var andra partier som då efterlyste det som herr Werner nu kallar ett samlat grepp, men det är i vissa fall samma frågeställningar som han här tar upp. Jag svarar att vi bearbetar de förslag som kommit från låneunderlagsgruppen och från annat håll.

Jag tror att det är på det sättet man måste arbeta — att försöka att på de områden där det är möjligt pressa ned kostnaderna på byggandets område. De åtgärder som under årens lopp vidtagits från regeringens och riksdagens sida och vilka gett oss förutsättningar för en bättre planering och projektering och för byggande i större utsträckning med tillämpning av industriella metoder, har arbetats fram under några år, och de börjar nu avsätta resultat. Herr Werner säger att de kostnadssänkningar som redovisats är så blygsamma att det knappast är möjligt att statistiskt mäta dem. Det beror givetvis på vilka anspråk man har. Jag har här öppet redovisat att kostnadsstegringarna varit stora under några år, intill ungefär 65 procent. I dessa kostnadsstegringar har emellertid delvis legat att lägenhetsytan ökat. En närmare precisering kan göras. Från 1961 fram till 1966 ökades den genomsnittliga kvadratmeterytan i en trerumslägenhet — för att ta ett exempel — från 72 till 82 kvadratmeter. Det är alltså en inte obetydlig ökning. Även standardstegringen har inneburit icke oväsentliga kostnadsstegringar. Men därefter, och efter införandet av en delvis ny bostadspolitik, har vi brutit denna delvis mycket negativa utveckling, om jag får använda det uttrycket. Resultatet kan avläsas i en sänkning av bostadsbyggnadskostnaderna per lägenhet med 2,5 procent. Herr Werner hade en korrekt siffra, 1,6 procent, då det gällde byggnadskostnaderna. 0,8 procent hänför sig till en minskad genomsnittlig lägenhetsyta. Men sammanlagt blir det i runt tal 2,5 procent. Det resultatet är inte så dåligt. Det visade sig också att denna sänkning från 1966 till 1967 har stått sig i stort sett även under första halvåret 1968 trots stegrade byggnadskostnader och i vissa fall stegrade materialkostnader. Jag tror att vi måste gå vidare på den vägen och på det sättet söka medverka till en begränsning av byggnadskostnaderna. I det sammanhanget skall jag ta upp den särskilda frågan om ett statligt byggnadsföretag. Jag har sagt att det kan komma i fråga. För närvarande övervägs det inte, men vi följer med den största uppmärksamhet vad exempelvis det kooperativa företaget BPA kan åstadkomma. Jag tror att det har varit ett mycket värdefullt inslag i denna debatt, både ideologiskt och rent praktiskt. BPA har varit entreprenör för det stora byggföretaget i Örebro Vivalla, där man kunde sänka byggnadskostnaderna med 20 procent i förhållande till den tidigare ortskostnadsnivån. Tjugo procent är inget föraktligt resultat. Jag vill gärna säga att det inte har sin grund i att man har försökt sänka standarden i bostäderna i Vivalla, som från en del håll gjorts gällande. Det rör sig om en fullgod standard, som står i överensstämmelse med bostadsstyrelsens anvisningar. Jag skulle också tro att de cirka 800 familjer som nu bor i dessa lägenheter är ganska tillfredsställda både med standarden och med priset. Kostnadssänkningen var som sagt 20 procent i Örebro och ungefärligen 15 procent i Linköping, med samma byggföretag som entreprenör. Företaget har varit verksamt på andra platser också. Till det mest glädjande hör kanske att dessa kostnadssänkningar har tvingat de privata företagen till en sänkning av sina kostnader — till en effektiv konkurrens. Jag ser med viss tillfredsställelse på att det är privata företag, exempelvis BPA i Linköping, som nu går in och tar anbud, där kostnaderna dock ligger väsentligt under vad de här företagen har arbetat med tidigare. Vi har alltså en effektiv konkurrens i gång. Då finns det ingen anledning för staten att i och för sig blanda sig i verksamheten. Det utesluter emellertid inte — och det har jag velat framhålla — att det kan uppstå en situation där vi inte får den effektiva konkurrens som vi eftersträvar och att det därför kan komma att krävas ett längre gående statligt engagemang också på detta område. Det är en sådan beredskap vi ständigt måste hålla. Därför upprepar jag att vi med mycket stor uppmärksamhet följer utvecklingen på byggnadsområdet. Herr Werner har tagit upp räntefrågan. Jag hänvisar till den uppgörelse som är träffad mellan hyresgästerna och fastighetsägarna — regeringen har ännu inte fastställt den men vi kommer att pröva den — och som innebär att man nu skulle klara problemet för de närmaste tre åren. I uppgörelsen ingår att man har lagt fast en räntenivå vid 5,5 procent. En förändring av denna räntenivå påverkar inte hyrorna under de närmaste tre åren. Det betyder inte att jag pläderar för att vi nu skall företa en höjning. Jag delar herr Werners uppfattning att om vi kan sänka räntorna ytterligare så är det en behaglig gärning.

Herr Werner är inte tillräckligt underrättad om vad som har förekommit vid våra partikongresser. Det är riktigt att det gjordes ett uttalande vid den extra kongressen år 1967, men det innebar ju också att man skulle väga mellan åtgärder för att stimulera konsumtionen och mera direkt inriktade sociala åtgärder. Regeringen valde att inte föreslå ändring av basannuiteten men däremot att genomföra en reform beträffande familjebostadsbidragen, en reform som var långtgående. Dessa åtgärder redovisades vid den ordinarie kongressen i år och vann ett enhälligt godtagande från kongressens sida. Nu säger herr Werner att han är medveten om att man, om man sänker basannuiteten från 5,1 procent till 4,6 procent, skjuter upp återbetalningen av de lån som man har tagit. Ja, det är så riktigt som det är sagt. Vi har ju framhållit detta i denna debatt både offentligen och vid våra kongresser. Vi har sagt att vi i en situation då en sänkning av byggnadskostnaderna är på väg egentligen inte har något underlag för att ändra basannuiteten eller paritetstalet. Det vore en utomordentligt samhällsekonomisk fördel, om vi finge ett stopp på byggnadskostnadsutvecklingen. Men i den metodik för faststäl lande av paritetstalet som riksdagen har godtagit har man räknat med att byggnadskostnaderna skulle stiga med 3 å 4 procent. Det skulle sedan förutsätta att man ändrar paritetstalet och får en hyresstegring med 2 eller 3 procent. Det betyder alltså att vi ökar betalningen ifrån fastighetsförvaltarnas och ytterst hyresgästernas sida och därmed får möjlighet till en amortering av de upplånade pengarna. Om vi får en vad jag kallar flack utveckling, dvs. vi får ingen stegring av byggnadskostnaderna, har vi alltså inte förutsättningarna för att ändra paritetstalet. Då får vi inte mera pengar till fastigheterna för avbetalning av lånen. I det läget måste vi ha möjlighet att förlänga amorteringstiden. Vi sade ju ingenting annat än: Låt oss ha den möjligheten. Om det visar sig att vi får en gynnsam utveckling av byggnadskostnaderna så låt oss då i stället för att sänka basannuiteten från 5,1 procent till 4,6 procent låta paritetstalet ligga stilla. Denna förändring medför ingen hyreshöjning, och den nödvändiggör att vi håller möjligheterna öppna att förlänga amorteringstiden. Ja, ärade kammarledamöter, vi befinner oss i den situationen. Jag tror att jag vågar förutsätta att det inte blir någon justering av paritetstalet. Blir det någon justering, blir den så ringa att den inte påverkar hyrorna för år 1969. Det är en utomordentligt tillfredsställande utveckling, men det betyder också, om denna utveckling står sig, att vi måste tänka oss in i att kunna förlänga amorteringstiden på de statliga lånen. Den möjligheten har vi nu utan att det egentligen kostar oss någonting. Den möjligheten hade vi inte haft, om vi hade sänkt basannuiteten från 5,1 procent till 4,6 procent. Då hade vi nu varit nödsakade att föreslå en ändring av paritetstalet med åtföljande uppräkning av hyrorna. Herr Werner frågade när jag kunde ge närmare besked om exempelvis kreditgivningen, en ändring av kreditiv avgiften och de övriga förhandlingsfrå Sor som vi har på gång. Jag skulle vilja svara att jag hoppas att dessa förhandlingar skall kunna vara genomförda strax efter årsskiftet. Slutligen, herr talman, skulle jag bara vilja säga att den frivilliga överenskommelse som vi träffat med bankerna om krediterna till vårt bostadsbyggande har fungerat mycket bra under 1967 och 1968. De har fungerat helt tillfredsställande, och jag har inte hört någon anmärkning från våra byggares sida. Då är det väl ganska rimligt att vi förhandlar med bankerna på nytt om en fortsättning på deras åtaganden att lämna krediter på det sätt som tilllämpats under 1967 och 1968. Om bankerna är beredda att fortsätta kan jag inte svara på i dag. Allt beror på de förhandlingar som nu inletts, och vi får avvakta deras resultat.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta debatten. Jag vill bara framhålla att vi vid årsskiftet kommer att stå inför en bedömning av utvecklingen av byggnadskostnaderna och frågan om i vilken omfattning som den kan föranleda en ändring av paritetstalet. Om vi hade haft samma utveckling som tidigare, skulle en höjning ha skett. Om man nu kan undvika en höjning så är det ju lika gott eller lika värdefullt som om man gör en sänkning av annuiteterna. Vi har alltså möjlighet att undvika en höjning, och det är det som jag betraktar som tillfredsställande.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har frågat, om jag anser att det nu tillämpade förfarandet i försäkringsmål fyller berättigade krav på rättssäkerhet och om jag ämnar hörsamma riksdagens begäran om en utredning av frågan om allmänt ombud med uppgift att tillvarataga de enskildas intressen. I en interpellation, som besvarades av mig våren 1967, har herr Larsson till mig riktat frågor av i huvudsak samma innebörd. Frågorna rörde även då den enskildes rättsskydd i socialförsäkringsmål. Som jag förra gången framhöll i mitt svar hör den enskildes rättsskydd i socialförsäkringsmål nära samman med de större frågorna om kostnadsersättning för part och fri rättshjälp i förvaltningsförfarandet över huvud taget. Jag ansåg det inte lämpligt, att frågan om rättshjälp för enskilda parter togs upp särskilt för försäkringsdomstolen. Numera har chefen för justitiedepartementet tillkallat sakkunniga för att utreda frågorna om kostnaderna i förvaltningsförfarandet, om rättshjälp i förvaltningsärenden och om offentligt biträde åt part i sådana ärenden. Utredningen omfattar alla slag av förvaltningsärenden, alltså även socialförsäkringsärenden.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till socialministern för svaret på min interpellation. Jag har tyvärr besvärat statsrådet två år å rad i detta ärende. Enligt min egen och andras bedömning har jag dock inte gjort det utan skäl. Av svaret att döma delar inte statsrådet riktigt denna mening. Huruvida rättstillämpningen är den riktiga i socialförsäkringsmålen är dock, herr statsråd, en mycket stor fråga för svenska folket. Vi har i dag flera bevis på hur stora svårigheter tillämpningen av lagstiftningen bereder både de enskilda försäkringskassorna vid deras bedömning av pensionsoch försäkringsfallen och den enskilde sjuke, om han verkligen fått ut sin rätt i sitt fall. Genom att många av dessa människor inte har vare sig möjlighet eller kunnighet eller på grund av ålder och sjukdom ork nog att föra frågan vidare, går de ofta miste om sin rättmätiga andel. Därtill har ju statsrevisionen konstaterat en mycket ojämn bedömning av försäkringsfallen. På den juridiskt principiella frågan som jag ställt — »Anser statsrådet att det nu tillämpade förfarandet i försäkringsmål fyller berättigade krav på rättssäkerhet?» — har alltså statsrådet intet annat svar att ge än att det tillsatts en utredning om fri rättshjälp. Att föra ned den juridiska frågan, huruvida allmänheten har en betryggande rättssäkerhet exempelvis gentemot riksförsäkringsverkets tolkning av lagarna, till en fråga om kostnaden för exempelvis en advokat är dock, herr statsråd, minst sagt förvånande. Jag betraktar det också som ett undanglidande från själva den principiella frågeställningen. För det första torde statsrådet erinra sig från tidigare försäkringsfall rörande vårdbidrag, att riksdagen måste ge riksförsäkringsverket en bakläxa i fråga om tolkningen av bidragsreglerna innan rättelse sent omsider kunde erhållas, så att tillämpningen bringades i överensstämmelse med statsmakternas intentioner. För det andra pekar som nämnt riksdagens revisorer på den varierande bedömningen av försäkringsfallen ute i försäkringskassorna. Jag vill citera vad de skriver i detta ärende: »Av det sagda framgår att försäkringskassornas gradering av sådan invaliditet som berättigar till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring är mycket oenhetlig. Att kassornas beslut uppvisar så dana stora inbördes avvikelser från genomsnittsvärdena för hela landet kan icke nöjaktigt förklaras av totala eller regionala skillnader i fråga om befolkningsstruktur och arbetsmarknad.» För det tredje vill jag omnämna att riksförsäkringsverket enligt egen utsago anser att större enhetlighet vid bedömningen borde åstadkommas. För det fjärde har riksförsäkringsverket trots detta enligt uppgift per år i medeltal icke underställt försäkringsdomstolen mer än 9—10 ärenden för bedömning och prövning. Med den nu konstaterade oenhetligheten i tillämpningen som bakgrund är detta ganska uppseendeväckande. Försäkringens högsta vägledande instans för enhetlighet i bedömningen på det stora socialförsäkringsområdet har alltså inte underställts fler prövningsärenden av försäkringsverket självt. Det visar — mot den här tecknade bakgrunden — att verket uppenbarligen är sig självt nog och tydligen anser sig veta bäst vad som är högsta rätt. Vi är tydligen nära nog tillbaka i den tid, då den förutvarande pensionsstyrelsen själv avgjorde om ärenden skulle gå vidare eller ej. Jag vill erinra om att när lagen om allmän försäkring för sju år sedan tillkom ansåg lagrådet det nödvändigt att ett allmänt ombud tillsattes även utan utredning. Dåvarande socialministern Torsten Nilsson instämde i stort sett men menade att enpartsförfarande i försäkringsmål först borde prövas en tid. Så har väl skett nu. År 1965 kom så den fyrpartimotion som resulterade i att riksdagen på andra lagutskottets enhälliga uttalande beslöt att dessa frågor nu skulle tagas upp till allsidig utredning. Statsrådet Aspling tycker uppenbarligen att detta riksdagens beslut inte är något att fråga efter. Men runt om i vårt land, herr statsråd, finns nu ganska många fall som visar att den något ensidiga tolkning som tillämpas av lagarna på socialförsäkringens område kan gå hårt ut över de människor som berörs. Det borde även beröra den högsta myndighet som såvitt jag begriper borde följa upp vad som beslutas av riksdagen på detta betydelsefulla område. Det hade varit utomordentligt tacknämligt om statsrådet Aspling här hade velat ta ställning till den principiella frågan om rättssäkerheten är tillfredsställande i försäkringsmål eller ej.
Herr talman! Jag har redan erinrat om att jag tidigare har haft tillfälle att i denna kammare diskutera dessa frågor med herr Larsson. Det kan därför, herr talman, kanske bli en viss upprepning av en del av de argument som då anfördes, men med anledning av ett par yttranden som herr Thorsten Larsson fällde finner jag det ändå angeläget att erinra om det förfaringssätt vi har i dag. Jag gjorde det även förra gången. Jag betonade att varje enskild medborgare i vårt land som anser att en försäkringsfråga har gått honom eller henne emot kan vända sig till domstolen och få frågan prövad. Försäkringsdomstolen är ju mycket allsidigt sammansatt, och man kan med fullt fog göra gällande att dess prövning är grundlig, allsidig och objektiv. Redan förra gången herr Larsson och jag diskuterade dessa frågor i denna kammare framhöll jag att jag inte tror att det kan sägas ha varit till nackdel för den enskilde klagande att man inte har tillsatt ett allmänt ombud i enlighet med vad som diskuterades i samband med försäkringsdomstolens tillkomst. För egen del tror jag nämligen inte att tillsättandet av ett allmänt ombud är det bästa sättet att öka den enskildes möjlighet att få sina intressen beaktade i socialförsäkringsmål. Det allmänna ombudet var nämligen — jag vill betona det — inte tänkt huvudsakligen som något rättegångsombud för de försäkrade, utan huvuduppgiften för honom skulle vara att tillvarata det allmän nas intresse mot de försäkrade som kräver ersättning. Visserligen skulle ett allmänt ombud liksom alla statliga tjänstemän här i landet vara skyldigt att ingripa även mot sådana fel som länder enskilda medborgare till skada och vidta åtgärder för att rätta till sådana fel. Att en enda person skulle ha såsom huvuduppgift att tillvarata båda sidornas intressen i försäkringsmål tror jag emellertid skulle vara en hart när Övermänsklig uppgift. Herr Larsson tog upp en annan fråga, som otvivelaktigt är viktig, nämligen enhetligheten i bedömningarna från försäkringskassornas sida. Han nämnde att det skulle föreligga skillnader i bedömningarna mellan olika försäkringskassor. Jag vill gärna ha sagt, att jag på den punkten är angelägen om att man i alla avseenden tillvaratar möjligheterna att åstadkomma enhetlighet. Riksförsäkringsverket, som är tillsynsmyndighet över försäkringskassorna, gör emellertid — det hoppas jag att herr Larsson är medveten om — stora ansträngningar för att så längt möjligt bidra till en ökad enhetlighet i bedömningen av ärendena. Andra lagutskottet, som har haft att behandla riksdagsrevisorernas berättelse i nyssnämnda del, har i sitt utlåtande nr 61 till årets riksdag hänvisat till riksförsäkringsverkets verksamhet och inte funnit anledning att föreslå någon åtgärd med anledning av vad revisorerna har framhållit. Andra lagutskottets utlåtande godkändes av riksdagen den 27 november i år. Som exempel på vad riksförsäkringsverket gör på detta område kan jag upplysa om att riksförsäkringsverket under hösten 1968 och under våren 1969 anordnat eller kommer att anordna sammanlagt 14 konferenser rörande invaliditetsbedömning. Konferensernas syfte är att genom diskussioner och behandling av övningsexempel åstadkomma likformighet vid invaliditetsbedömningen. Deltagarna i konferenserna kommer från försäkringskassorna och pensionsdelegationerna i hela landet och representerar alltså de människor som kommer att handlägga dessa frågor.

Nu har vi, herr Larsson, kommit dithän att sakkunniga håller på att utreda detta spörsmål, och det tycker jag är det väsentliga i sammanhanget.

Herr talman!

Det har t.ex. funnits fall där en allsidig intygsgivning inte har skett. Enligt min uppfattning skulle ett allmänt ombud också ha till uppgift att syna tillämpningen av själva rättsförfarandet. Därmed skulle väl det allmänna ombudet — i enlighet med riksdagsbeslutet och andra lagutskottets dåvarande skrivning — mera vara de enskilda människornas ombud än ett ombud för det allmänna. Jag anser att ombudet borde få en sådan ställning att han blev försäkringsområdets JO. Därmed åstadkommes en möjlighet till granskning av riksförsäkringsverkets tillämpning av lagarna, och jag tror, som jag anförde i mitt tack till statsrådet, att det är ganska nödvändigt med en sådan granskning. I radio har det pågått en serie om de handikappades problem, varvid försäkringskassornas roll i sammanhanget har belysts. Jag behöver inte referera de intervjuer som förekommit i serien, men där finns en del stoff som kunde vara tacknämligt för dem det vederbör att ta del av. När jag ställt frågan huruvida vi har ett riktigt processförfarande i försäkringsmål, så är det väl att gå litet grand vid sidan om ifall man hänvisar till att man tänkt sig en utredning om fri rättshjälp och sådana saker. Att detta är mycket betydelsefullt begriper jag också, ty ekonomin är betydelsefull för dem som skall föra en process vidare. Jag anser det emellertid vara ytterst angeläget att också ta hänsyn till processförfarandets principiella sida. Att även den behöver utredas ansåg ju bland andra försäkringsdomstolen i sitt remissyttrande med anledning av den av mig omnämnda fyrpartimotionen. Försäkringsdomstolen sade helt enkelt att det nu var tid att granska dessa spörsmål, och den tillstyrkte ju att en utredning kom till stånd. Detta bör nog, herr statsråd, inte bara ses ur möjligheten för den enskilde att ekonomiskt föra sin talan, utan jag tror att det också bör ses rent principiellt ur synpunkten om vilka möjligheter han har att föra fram sina olika argument.
Herr talman! Bara en kort replik. Jag vill erinra herr Larsson om att försäkringskassornas verksamhet liksom all annan förvaltningsverksamhet är underkastad justitieombudsmännens kontroll. Härigenom har man alltså i viss mån de möjligheter som herr Larsson efterlyst. Låt mig också göra det tillägget att herr Larsson själv tycks glida ifrån det han tidigare sagt. Jag har ju betonat att det allmänna ombudet inte var tänkt huvudsakligen som något rättegångsombud för de försäkrade. Huvuduppgiften för honom skulle i stället vara att tillvarata det allmännas intressen mot de försäkrade som kräver ersättning. Herr Larsson säger att ombudet egentligen skulle verka mera direkt för de försäkrade. Jag har redan svarat på den frågan, men låt mig också erinra om, herr Larsson, att detta skulle förutsätta en mycket omfattande aktivitet från ombudets sida. Beträffande den JO-institution som vi har i dag är det ju så att vederbörande, enskild etc., vänder sig till denna. Jag tycker att det förfaringssätt som vi nu har på försäkringssidan, där allmänheten kan vända sig till de olika instanserna med sina klagomål och få dem prövade, verkligen ger ett utomordentligt stort utrymme just för den enskilde att få sin fråga bedömd. Vad herr Larsson tagit upp i sak vidgar hela fältet. Men jag har också betonat, att frågan är föremål för utredning.

Herr talman! Herr Björk har frågat om jag anser att ett beslut av biskopsmötet om utredning beträffande lämplighetsprövning med testning för teologie studerande, som har förklarat sig vilja bli präster, står i god överensstämmelse med riksdagens tidigare uttalanden i närliggande frågor och med direktiven för utredningen om förutsättningarna och formerna för psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen m.m. Han har också frågat vilka åtgärder jag anser möjliga och lämpliga med anledning av biskopsmötets beslut. I varje stift är det biskopen som avgör om en person som är formellt behörig till prästvigning dessutom är lämplig att prästvigas. Frågan om lämpligheten för prästyrket kan säkerligen ofta vara ömtålig och svårbedömd. Man kan därför i och för sig ha förståelse för att biskoparna känner behov av hjälpmedel för att i tid avråda dem som saknar förutsättningar för detta yrke. Å andra sidan är testning som hjälpmedel vid personurval förenad med en rad svårigheter och problem som ännu synes vara långt ifrån bemästrade. Än så länge har biskopsmötet bara tillsatt en kommitté som skall utreda frågan om en lämplighetsprövning som innefattar testning. Vad som blir resultatet av denna utredning kan man givetvis inte förutsäga f.n. Jag utgår emellertid ifrån att de uttalanden som har gjorts av riksdagen och i direktiven för den statliga utredningen kommer att uppmärksammas och beaktas vid biskopsmötets fortsatta behandling av frågan. Det torde f.n. inte finnas skäl att överväga några särskilda åtgärder med anledning av biskopsmötets beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för hans svar på min interpellation. I slutet av detta säger statsrådet, att det för närvarande inte finns skäl att överväga särskilda åtgärder. Jag betraktar emellertid själva hans svar som en åtgärd. Det heter nämligen där, att statsrådet utgår ifrån att riksdagens tidigare uttalanden och utredningens direktiv »kommer att uppmärksammas och beaktas vid biskopsmötets fortsatta behandling av frågan». En väsentlig del av syftet med min interpellation har därmed blivit uppfylld. »Det är mycket som talar för att biskoparna tidigare icke har uppmärksammat och beaktat just dessa uttalanden. Riksdagen har tidigare sagt att stor försiktighet bör iakttagas vid införande av psykologisk testning på nya områden inom den statliga sektorn. Man har betonat behovet av ytterligare prövning av metodikens tillförlitlighet och man har understrukit bristen på kvalificerade psykologer för verksamhet av detta slag. De synpunkterna har också beaktats i direktiven till den utredning, som civilministern nyligen har tillsatt. Jag har personligen ett intryck av att det här och var inom den statliga verksamheten — vissa ämbetsverk, möjligen också hos biskoparna — förekommer en viss naiv överskattning av möjligheten att genom psykologisk testning välja ut personer för mera sammansatta och komplicerade uppgifter. Seriösa psykologer förefaller klart medvetna om att deras tolkningar måste användas med stor försiktighet och att de ibland ställs inför uppgifter som på vetenskapens nuvarande nivå är vanskliga att lösa. Däremot är det ingalunda säkert att lämplighetsprövning av blivande präster deras uppdragsgivare alltid har sådan insikt. När det speciellt gäller prästyrket kan man som lekman fråga sig, vilken egenskapskombination som här skall anses vara den mest lämpliga. Vad är viktigast för en blivande präst? Är det att ha ordningssinne, organisationsförmåga, kontaktförmåga? Eller skall han framför allt vara en stor förkunnare? Herr talman! Jag är allt annat än kyrksam, men jag skulle också kunna föreställa mig att det är relevant i sammanhanget huruvida han är stark i tron. Men om man nu skall försöka konstruera en sådan där egenskapskombination, förefaller det mig finnas stor risk för att man kommer fram till konventionella bedömningar och därmed till ett konventionellt urval av blivande präster — ett yrke inom vilket det ändå borde finnas utrymme för åtskilliga olika personlighetstyper och där det också finns åtskilliga olika slag av tjänster. Nu kan man säga att denna fråga inte är särskilt intressant för oss här i riksdagen för den händelse banden mellan kyrkan och staten skulle klippas av. Då må ju kyrkan använda diskutabla urvalsmetoder, om den så önskar, men så länge dessa band består har vi väl ändå en viss skyldighet att uppmärksamma också sådana här frågor. Problematiken kring biskops beslutanderätt i fråga om prästvigning kunde i och för sig vara värd en särskild debatt, men systemet förefaller mig kunna bli särskilt ömtåligt, om dessa beslut skall grundas på ett kanske delvis hemligt underlag, som ligger ett stycke tillbaka i tiden. Psykologerna är själva klara över att resultatet av en testning vid en viss tidpunkt inte utan vidare får utnyttjas för bedömning av samma person ett antal år senare. Nu är det möjligt att biskoparna huvudsakligen har tänkt sig att få en metod för studierådgivning och ett sätt av avråda eller eventuellt avvisa de notoriskt olämpliga, som påbörjar teologiska studier. Men den motion som ligger till grund för biskopsmötets beslut är så pass oklart formulerad, att man kan befara att här också finns andra funderingar om att hitta något slags universalmedel för lämplighetsprövning. I den mån man bara syftar till ett bidrag till studierådgivningen är det klart att hela frågan är mindre problematisk. Riksdagen har nyligen visat sitt intresse för frågor på detta område i samband med debatten om sekretessen kring psykologiska undersökningar. Där rådde — tror jag — enighet om behovet av insyn. Oenigheten gällde vilka former av insyn man skulle välja. Men detta intresse finns, och jag tror, herr talman, att såväl riksdag som regering har all anledning att hålla frågor på detta område under fortlöpande observation.
Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till herr Björk. Såvitt jag förstår har man i den motion som avlämnades till biskopsmötet främst syftat till ett vägledningstest och inte så mycket till ett antagningstest. Men hur som helst — den tolkning som herr Björk gav mitt svar var alldeles korrekt. Det var fråga om en form av åtgärd. Jag vill ännu en gång stryka under, att jag självfallet förutsätter att biskopsmötets utredning verkligen tar stor hänsyn till riksdagens uttalanden och direktiven till den tillsatta utredningen på detta område.

Herr talman! Fru Diesen har frågat om jag planerar att vidtaga några åtgärder i syfte att öka anställningstryggheten inom skådespelarkåren. Skådespelarkårens arbetsvillkor påverkas ständigt av den utveckling som äger rum inom teaterns, filmens, radions och televisionens områden. Under senare år har bl.a. genom regeringens politik arbetstillfällena ständigt ökat för denna arbetsgrupp. Regeringen har i konselj den 29 november 1968 inrättat ett kulturråd med planerande och utredande uppgifter. I rådet kommer bl.a. att kartläggas arbetsvillkor och <:ekonomiskt-sociala villkor för olika grupper av konstnärer och artister.

Herr talman! Låt mig först få konstatera att politisk teater ibland får spelas upp inför ganska tomma bänkar, men föreställningen kan ju för den skull inte inställas. Jag ber sedan att få framföra mitt tack till statsrådet Palme för svaret och jag får väl säga att min tacksamhet är lika djup som svaret är kort. Herr statsrådet är ju ändå en man, som har ordet i sin makt, och jag tycker nog att detta svar är i kärvaste laget. Jag interpellerade en gång i stadsfullmäktige borgarrådet Mehr. Utan att för övrigt dra några paralleller mellan herrarna vill jag framhålla, att jag i det fallet fick ett svar, som omfattade 40 sidor. Jag kan väl säga att jag inte var nöjd den gången heller — det tyckte jag var litet för mycket — men det finns väl någonting mitt emellan dessa ytterligheter. Men nu till den väsentliga frågan. Varför har jag i min interpellation tagit upp en relativt sett så liten grupp som skådespelarna och deras anställningstrygghet? Naturligtvis bland annat därför att just en liten grupp löper risk att glömmas bort men också därför att teaterfrågor över huvud taget sällan kommer upp till diskussion här i riksdagen. Skådespelarna är en särpräglad grupp i så måtto, att det inte ligger i deras intresse att stanna på samma arbetsplats hela livet. Då löper de risk att hamna i ett speciellt rollfack, och det blir en hämsko på deras konstnärliga utveckling. Komedianterna måste dra vidare! Men det ligger inte heller i teatrarnas intresse att alltid ha samma fasta ensemble. Det gäller att stimulera publiken genom en del nyengagemang varje spelår. Ensemblen kan också ha fått en viss ensidighet genom exempelvis alltför många kvinnliga artister eller alltför många i samma åldersgrupp. Det låter kanske cyniskt att säga att just den kvinnliga delen av emsemblen kan bli för stor, men det beror ju på att det finns ungefär lika många manliga och kvinnliga skådespelare, medan teatrarna behöver ungefär två tredjedelar manliga och en tredjedel kvinnliga artister, eftersom repertoaren kräver det. För de mest attraktiva skådespelarna är problemen naturligtvis inte så stora. De söker ofta själva ombyte, och det är ofta just den gruppen som erbjuds extraengagemang. Men också den som en tid har solat sig i popularitetens glans kan plötsligt befinna sig i ett vakuum, där det förefaller som om ingen visste om hans existens. En del sådana fall har ju uppmärksammats i pressen på senare tid. Skådespelarnas ekonomiska och sociala villkor har förbättrats under senare år, men mycket återstår att göra. Endast drygt hälften av skådespelarkåren har fast engagemang och då med kontrakt på ett år i taget. På nyåret görs anställningskontrakten upp för det kommande spelåret, det som börjar på hösten samma år. Det är en väldigt svår uppgift för en teaterledning och en teaterstyrelse — det vet jag av egen erfarenhet — att säga upp ett antal skådespelare, när man vet att en del av dem kommer att ha svårt att få något nytt arbete. Men en teater är ju inte en social inrättning. De konstnärliga kraven måste tillgodoses. Hur skall man då komma till rätta med de här problemen? Den närmast liggande lösningen är väl att staten åtar sig ett ökat ansvar. Staten svarar ju redan nu ekonomiskt för verksamheten vid de kungliga teatrarna, Riksteatern och Sveriges Radio TV. De olika statsteatrarna får också en stor del av sina lönekostnader täckta genom statliga bidrag. Borgerliga motionärer har under flera år begärt att dessa teatrar skulle få en större del av sina kostnader täckta av staten, men det kravet har inte bifallits. Det skulle, förefaller det mig, vara naturligt att staten svarade för en ökad anställningstrygghet. Detta skulle kunna ske på det sättet, att en skådespelare efter viss tid i yrket — låt oss säga t.ex. fem års fast anställning eller tio års yrkesverksamhet — överförs till statlig anställning, varigenom han får en grundtrygghet. Självfallet skall han liksom nu också i fortsättningen kunna engageras vid olika teatrar — statliga, kommunala eller privata — genom förhandlingar med respektive teaterchef, och den teater som anställer skådespelaren skall givetvis också betala hans lön. Ettårskontraktet skulle på det sättet inte längre kännas så otryggt. Men den största betydelsen skulle det här systemet kanske ändå få för den stora grupp, som måste leva på tillfälliga engagemang. Ett sådant här system kan väl tänkas vara en lösning också därför att det är staten, som svarar för utbildningen av skådespelare — en dyrbar utbild ning och en utbildning som ju knappast leder till något annat yrke. Är statsrådet villig att medverka till en lösning av ungefär den art som jag har skisserat här? Statsrådet Palme går i sitt svar inte in på saklig diskussion av de frågor som jag berört i interpellationen. Svaret hänvisar bara till det statliga kulturråd som nyligen inrättats, och det är verkligen inte mycket man får veta om detta råd. Tidningarna har i detta fall åtminstone kunnat berätta litet mer än vad som står i svaret. Vi har ju redan ett teateroch orkesterråd. Det skall såvitt jag förstår fortsätta att arbeta vidare på sitt område samt också i fortsättningen fungera som departementets vågbrytare gentemot alltför högt svallande anslagskrav. Till sist en teaterreplik. Det finns en i Norge mycket populär pjäs som heter »Det lykkelige valg», och det kan väl passa bra, ty herr Palme har nu nyligen varit med om ett lyckligt val. I den pjäsen säger huvudpersonen: »Det gjzelder at gaa den demokratiske mellemvej mellem nesten noe og absolutt ingenting.» Jag tycker nog att statsrådet Palme i sitt svar har halkat bra nära »absolutt ingenting».
Herr talman! Fru Diesen inledde sitt anförande med att klaga över att politisk teater fick utspelas inför tomma bänkar. Nåja, vi är faktiskt flera stycken här. Skillnaden mellan riksdagen och en teater är ändå, fru Diesen, att de som sitter här har betalt för att vara här, medan man måste betala för att komma in på en riktig teater. Hur många skulle enligt fru Diesens uppfattning ha betalat för att få lyssna till fru Diesen och mig? Detta ger en inblick i teaterns villkor, framför allt om fru Diesen anser att ett uttömmande interpellationssvar bör ligga mellan mitt och Hjalmar Mehrs, vilket skulle betyda cirka 20 sidor, och det förefaller mig något utmattande. Om jag sedan får övergå till själva sakfrågan, så vill jag påstå att det under de senaste åren skett en väsentlig förbättring av skådespelarnas villkor. I första hand gäller detta utbildningssidan. Det är faktiskt den första reform som jag personligen lagt fram i ett utredningsförslag om att man skulle få samma studiesociala rättigheter vid teaterskolorna som vid andra skolor. Nästa steg har tagits genom en kraftig upprustning av studiemedlen vid scenskolorna. Nu sker en mängd andra förbättringar i samband med dramatiska institutets utbyggnad. Samtidigt har teaterverksamheten och stödet till teatrarna ökat utomordentligt kraftigt under senare år. Detta har kommit Dramaten, Operan, Riksteatern och i en del fall experimentteater etc. till godo. Fru Diesen har nu framlagt ett förslag, som enligt vad jag förstår skulle gå ut på följande. Om en skådespelare har varit anställd som skådespelare i fem år, så skulle detta vara ett tillräckligt kriterium för att vederbörande därefter skulle vara statligt anställd, utom för det fall att han fick en annan anställning, vilken så att säga trädde medelbart i stället för den statliga anställningen. Detta skulle innebära att hela skådespelarkåren här i landet i realiteten skulle bli statligt anställd — inte alla skådespelare, men alla som varit anställda någonstans i fem år. Jag tycker att detta system verkar något egendomligt, och jag undrar om det är särskilt praktikabelt. Om det vill jag ändå inte nu ta upp en diskussion. Denna fråga måste ses i relation till andra grupper inom detta område. I en artikel i en tidning häromdagen sades det, att författarna ville ha bättre villkor. De ville ha 25 öre per bok vid bibliotekslån. Att man skulle ge dem ett sådant stöd från det allmännas sida vore inte så märkvärdigt, ty se så bra skådespelarna vid de kungliga teatrarna har det! De får ju löner! En utredning om konstnärskårens ställning, som KRO hade gjort, visade vilka enormt låga genomsnittsinkomster som hela den kåren hade. Dessa och andra utredningar tycker jag pekar på att det finns skäl, trots de kraftiga förbättringar som skett på senare år, att se över hela kulturarbetarkårens sociala och ekonomiska villkor. Denna uppgift har med prioritet getts åt det i fredags bildade kulturrådet. Man får göra sådana översikter och analyser och därefter får vi se vilka förslag det kan lägga fram. Därmed har en åtgärd vidtagits på området. Jag undviker att göra sådana ganska luftiga spekulationer om hur ett system skulle se ut, som fru Diesen har gjort. Hon har sagt att alla kulturarbetargruppers sociala villkor är ett viktigt problem, som vi alltså skall utreda och därefter se vad detta kan leda till för åtgärder. Jag kan inte finna att de starka överord som fru Diesen använde i början och i slutet av sitt anförande har någon motsvarighet i det ganska tunna mellanstycket. Jag vill inte göra alltför många jämförelser med teaterns värld, men det är faktiskt så, att prologen och epilogen oftast inte är det centrala i ett teaterstycke, utan det som ligger däremellan.

Herr talman! Herr statsrådet sade först, att man inte kunde jämföra publiken i denna sal med publiken på en teater, ty på teatern har publiken betalat. Det förefaller mig emellertid att åtminstone finnas en likhet, nämligen den att publiken på båda ställena väl ändå är subventionerad. Det här förslaget — som jag bara har skisserat — innebar naturligtvis inte att anställningstiden på något sätt skulle vara bunden på fem eller tio år. Jag sade att man skulle kunna tänka sig den utformningen. Men man kan naturligtvis diskutera andra alternativ. Huvudsaken är väl att man försöker komma fram till en lösning på denna fråga, som är besvärande. Det är svårt för de fast anställda skådespelarna. Det påpekade jag nyss. På Statsteatern här i Stockholm har man, då man sagt upp vissa skådespelare i ensemblen, försökt att ge dem inte ett halvt års utan ett och ett halvt års uppsägningstid. Det är klart att detta skapar något större trygghet för dem, men det är inte tillräckligt. De som har det besvärligast är väl ändå frilansarna, och de utgör en mycket stor del av skådespelarkåren. Det är mer än 50 procent av gruppen på över 1000 medlemmar. De har mycket skiftande engagemangsformer. För en turnéskådespelare skall en höstturné omfatta minst 41 2 månader utan lön. De som extraengageras vid Dramaten och stadsteatrarna brukar få kontrakt som varierar mellan 2 och 4 månader. Vid de privata teatrarna har man andra tider. Filmkontrakten kan variera mellan ett par speldagar och ett par månader, likaså TV-engagemangen mellan en dag och en månad. Det vore i hög grad önskvärt att man på något sätt kunde öka tryggheten för dessa kategorier. Jag vet att Svenska Teaterförbundet är mycket intresserat av att kunna ge sina anställda ett större mått av trygghet. Det system som jag nyss skisserade skulle kanske inte bli så mycket dyrare än det nuvarande, därför att man skulle slippa en hel del dubbelengagemang. Många av de skådespelare som är fast engagerade lånas ofta ut till andra teatrar. Därvid har det blivit praxis, att de uppbär ordinarie lön plus ett mer eller mindre högt gage för sitt extraengagemang. Ett sådant arrangemang blir ju dyrt för arbetsgivaren — i detta fall staten — men det medför även en orättvis fördelning av arbetsuppgifterna skådespelarna emellan. Jag tror att en fastare och tryggare anställningsform skulle 1eda både till ökad rörlighet och till ökad konstnärlig frihet.

Herr talman! Det läroplansförslag som i dag är föremål för riksdagens behandling skall utgöra ramen för det som i debatten ibland kallas för den tredje generationen av den svenska grundskolan. 1950-talets försöksverksamhet med nioårig enhetsskola är då den första generationen, och den nu varande grundskolan, som vilar på 1962 års riksdagsbeslut, är den andra generationen. Propositionen är baserad på den läroplansöversyn som utförts av skolöverstyrelsen och som är ett verkställande av 1962 års beslut. I det ingick nämligen ett uppdrag till skolöverstyrelsen att fortlöpande beakta erfarenheterna av grundskolans utformning och söka efter nya vägar för att höja den pedagogiska effektiviteten. Av många skäl, bl.a. skolfrågornas komplexa karaktär och hänsynen till läraroch föräldraopinionen samt till en rimlig balans mellan behovet av stabilitet och av förändring, är det naturligt att genomföra läroplansrevisioner med en viss periodicitet. Tiden har nu bedömts vara inne för en revision. Jag delar den bedömningen, som står i överensstämmelse med principen om de rullande skolreformerna. Vid en jämförelse mellan skolöverstyrelsens och regeringens förslag till ny läroplan kan man konstatera att avvikelserna inte är stora och att det väl inte i departementsbehandlingen har skett mer än en förändring av principiell art — jag avser då tillskottet med fritt valt arbete. Egentligen är det inte fråga om en nyhet, ty en motsvarighet fanns redan i timplaner och huvudmoment för enhetsskolan. Även om idén är modifierad, kan man något tillspetsat säga att en gengångare från första generationen återuppstår i den tredje generationens grundskola. Jag skall återkomma till det fritt valda arbetet senare. Herr talman! Även om antalet reservationer är stort vid det här utskottsutlåtandet, kan man ändå konstatera att enighet rått om förslagets huvudprincip, nämligen den som varit mest karakteristisk för svensk skola under 1950 och 1960-talen — strävan mot en allt mer sammanhållen skolorganisation. I det föreliggande förslaget slopas linjedelningen i sista årskursen, medan ett begränsat utrymme för tillval och fritt valt arbete finns för att tillgodose elevernas anknytningar till olika intresseriktningar. På högstadiet får eleverna välja bland tillvalsämnena tyska alternativt franska, teknik, ekonomi och konst. Flera remissinstanser har hävdat att eleverna i huvudsak kommer att välja B-språket för att ha lättare att fortsätta sin skolgång på de mer teoretiskt inriktade linjerna på det gymnasiala stadiet. Visserligen likställs alla kombinationerna i grundskolan i kompetenshänseende, men det torde vara obestridligt att gymnasiestarten underlättas om eleven har endast ett nybörjarspråk att ta itu med i stället för två, och därmed kan i praktiken valet av B-språk alltfort bli en vattendelare i grundskolan. Det är därför möjligt, kanske rent av sannolikt, att man efter ytterligare några års erfarenhet finner det vara mest riktigt att införa B-språket som obligatorium i grundskolan. Det förutsätter emellertid en vidareutveckling av metodik och individualiseringsåtgärder för att B språksundervisningen skall upplevas som meningsfull av samtliga elever. Därmed har jag kommit fram till ett av högstadieundervisningens huvudproblem: Skall utvecklingslinjen mot en alltmer sammanhållen grundskola kunna förenas med bibehållen eller helst förbättrad arbetstrivsel? Ja, då ställs stora krav på lärarnas metodiska och pedagogiska utbildning och handlag. Det ställs krav på intresseväckande undervisningsmateriel med rika möjligheter till individualisering och på det som just nu är aktuellt, nämligen klokt sammansatta lärooch kursplaner med tolerans för varierad elevanpassning.

En skolledare, som vi hade tillfälle att tala med under utskottsbehandlingen, uttryckte det så, att en del kommer att anpassa sig till den nya skolsituationen, medan andra kommer att resignera och andra åter kanske kommer att revoltera. Skulle de två sistnämnda reaktionsmönstren bli verklighet, har den tredje generationens grundskola misslyckats med att hjälpa en grupp elever, som i många fall har behövt extra stöd under sin skoltid. Nu är det min förhoppning och tro att skolan med observans på detta problem och riktigt insatta metodiska och pedagogiska åtgärder kommer att klara det. En central utgångspunkt är, tror jag, att eleverna möter en engagerande undervisning, där de själva blir aktiva med olika ting. Det låter sig göra naturligt i flera av läroplanens ämnen som exempelvis slöjd, hemkunskap och teckning. Men samma strävan kan i modern undervisning även tillgodoses i de s.k. teoretiska ämnena. Givetvis kommer också det fritt valda arbetet att bli en utmärkt stimulans för de s.k. boktrötta eleverna. Vi har från mittenpartierna hävdat att tillvalsämnena teknik, konst och ekonomi med en rätt balans mellan praktiska och teoretiska moment kan utgöra en värdefull faktor för att hjälpa till att lösa just det problem som jag här har berört. Dessa synpunkter finns redovisade i reservation nr 2, till vilken jag, herr talman, yrkar bifall. Det föreliggande läroplansförslaget innebär i jämförelse med de nuvarande enbokstaviga linjerna, de teoretiska således, i årskurs 9 ett minskat utrymme för orienteringsämnena med inte mindre än fem veckotimmar. Det förhållandet har väckt åtskillig gensaga och tveksamhet bland remissinstanserna. Även departementschefen har uttryckt sin tvekan inför den här reduktionen och därför uttalat att skolöverstyrelsen i fortsättningen noga bör föl ja utvecklingen på området. Särskilt illa har ämnet kemi drabbats, och det i en tidsepok på den naturvetenskapliga orienteringen framstår som synnerligen angelägen, exempelvis för miljövårdsfrågornas lösning. Vi har därför i reservation nr 4 föreslagit en ökning med en veckotimme i ämnet kemi. Den kända frågan från dikten om »Erk du, Maja du, var ska vi tat», måste besvaras även när man önskar mer tid för ett ämne på skolans schema, såvitt man nu inte är beredd att öka det totala timantalet på veckoschemat, och det har vi inte varit för vår del. Vi har därför ansett att fritt valt arbete, även om det är ett intressant och värdefullt inslag i grundskolan, med fördel kan få fyra veckotimmar fördelade på årskurs 8 och 9 jämfört med de sex veckotimmar som departementschefen föreslår i årskurserna 7 till och med 9. Den lösning som vi alltså förordat har den fördelen att eleverna ställs inför en förenklad valsituation i årskurs 7, då de endast behöver välja tillvalsämne. I årskurs 8 kommer så nästa valsituation, när de skall bestämma sig för ämne i det fritt valda arbetet. Den resterande timmen i årskurs 7 vill vi för vår del utnyttja till hemkunskap. Motiveringen för det kommer herr Thorsten Larsson senare att redovisa. Med det nu sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 3 och 4. Skolöverstyrelsen har i sitt förslag till läroplan upptagit två veckotimmar obligatorisk maskinskrivning i årskurs 7. Remissinstanserna har så gott som enhälligt tillstyrkt det förslaget, och från mittenpartiernas sida har vi beklagat att departementschefen låtit maskinskrivning utgå i propositionen. Vi tror att maskinskrivning mycket snabbt kommer att bedömas vara en färdighet som alla bör ha och att skolan därför måste ge en relativt lång och regelbunden träning, på det sätt som skolöverstyrelsen föreslagit. Det finns även pedagogiska motiv för utbildning i ma skinskrivning. Dem kommer jag inte att gå närmare in på men vill ändå nämna att de finns med i bilden.

Många remissinstanser har för övrigt varit tveksamma om det är riktigt att över huvud taget återinföra musik som ett obligatoriskt ämne på grundskolans högstadium. Vårt förslag innebär att utöver den allmänna orienteringen i ämnet musik, som bör ges under den obligatoriska timmen på högstadiet, kan elever som har ett utpräglat intresse för ämnet musik utnyttja timmarna för fritt valt arbete helt eller delvis. Därtill kommer den möjlighet som de musikintresserade har att delta i den undervisning som anordnas i körsång och instrumentalmusik utanför det fasta veckoschemats ram. Vi tror att en kombination av obligatorium och fritt val på det sätt vi föreslagit är den bästa lösningen för musikundervisningen, och jag ber att få yrka bifall till reservation 5. Vi har i utskottet varit helt eniga om värdet av samarbetsnämnder på det gymnasiala stadiet och om behovet av samarbetsnämnder även på grundskolans högstadium. För ett par tre år sedan utfärdade skolöverstyrelsen en rekommendation om samarbetsnämnder på högstadiet och då med angivande av vilka som bör vara representerade i nämnden och vilka uppgifter som bör åligga den. Tyvärr är det så alltfort att många högstadieskolor saknar samarbetsnämnd på grund av att rekommendationen inte följts i åtskilliga kommuner. Vi har därför funnit i utskottets minoritet att tiden nu är mogen att på samma sätt som gäller för det gymnasiala stadiet stadgemässigt reglera att samarbetsnämnder också skall inrättas vid grundskolans högstadium. Vi menar att den relativt långa försöksperiod som vi haft, alltså den tid som gått sedan rekommendationen utfärdades, har visat att samarbetsnämnden utgör ett värdefullt inslag också på grundskolans högstadium och således nu bör göras obligatorisk. Vi kan inte finna att det förhållandet att en arbetsgrupp tillsatt av skolöverstyrelsen — med den något originella förkortningen SISK — nu är i arbete för att finna former för att förbättra arbetstrivsel, elevvård och skoldemokrati skall förhindra att omedelbart ta det här steget, som redan är prövat och som vi vet är av värde för skolans verksamhet. Jag yrkar, herr talman, till sist också bifall till reservation 6.